Fru talman! har frågat mig om regeringen kommer att säkerställa att Krami finns kvar som en av flera anpassade verksamheter hos Arbetsförmedlingen. Vidare frågar Roger Haddad hur jag ser på att flera orter uppger att verksamheten för och stödet till målgruppen fasas ut. Slutligen frågar Roger Haddad hur regeringen kommer att agera för att förbättra och utveckla nya metoder som kan påskynda etableringen på arbetsmarknaden för målgruppen personer som har en kriminell bakgrund. Att bekämpa brottsligheten är en av regeringens viktigaste prioriteringar. En viktig del i det arbetet är att minska risken för återfall i kriminalitet. Bristande anknytning till arbetsmarknaden är en central faktor när det gäller risken att återfalla i brott. Arbetsmarknadspolitiken måste därför bidra till att öka förutsättningarna för varje individ att komma i arbete. Arbetsförmedlingen har tillgång till en bred verktygslåda som kan användas utifrån individens och arbetsmarknadens behov. En fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kriminalvården och även med landets kommuner är centralt för att öka förutsättningarna för varje individ att få egen försörjning och arbete samt ett liv utan brott. En sådan samverkan har bedrivits sedan 1980-talet, bland annat i form av Krami. I Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens respektive regleringsbrev för budgetåret 2022 har myndigheterna fått ett gemensamt uppdrag om utvecklat och förstärkt samarbete. Uppdraget innebär att myndigheterna i samverkan med landets kommuner eller andra aktörer ska utveckla Krami eller motsvarande verksamhet i syfte att stärka kriminalvårdens klienters möjligheter på arbetsmarknaden som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Verksamheten ska också nå fler av kriminalvårdens klienter. Myndigheterna ska dra nytta av de erfarenheter och lärdomar som dragits från arbetet i de kommuner där verksamheten Krami finns. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2022. Regeringen bedömer att det arbete som pågår och den spännvidd av insatser som vidtas sammantaget underlättar och förbättrar etableringen på arbetsmarknaden. Regeringen följer kontinuerligt utvecklingen på området för att säkerställa att arbetslösa får ett ändamålsenligt stöd.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Arbetslösheten må sjunka något, men är fortfarande på en hög nivå och har väl inte riktigt återhämtat sig till de nivåer vi hade före pandemin - för att inte nämna långtidsarbetslösheten, som fortsatt är rekordhög och inte bara drabbar språksvaga personer och nyanlända som varit kort tid i Sverige utan även andra som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det finns till exempel personer som kommer till en insats som Krami genom Kriminalvården, kanske inte har varit ute på arbetsmarknaden på många år och inte har något nätverk eller någon uppdaterad utbildning över huvud taget. Fru talman! Jag noterar att regeringen refererar till uppdraget som Kriminalvården och Arbetsförmedlingen har fått i regleringsbrevet. Men skälet till att Liberalerna tar upp denna fråga i dag är att det gick så långt att kommunerna började fasa ut verksamheten. Det var inte bara på planeringsstadiet utan gick till verkställighet. Arbetsförmedlingen började säga upp lokaler, och så sent som i november och december kontaktade man deltagare och sa att det inte var någon idé att söka till detta eftersom det var under avveckling. Detta meddelade man också sina samarbetspartner kriminalvården, kommunerna och aktörer i civilsamhället. Det var alltså långt gångna planer. Arbetsförmedlingen var på väg, eller är kanske fortfarande på väg, att avveckla en av flera viktiga verksamheter som Liberalerna menar måste finnas för personer med svagare ställning på arbetsmarknaden. Det finns fortfarande personer på Arbetsförmedlingen som inte riktigt vet hur långsiktigt regeringens besked är. Liberalerna måste fråga ministern: Varför tillkom ett särskilt uppdrag om att ta fram en redovisning till regeringen den 15 september? Vad är syftet med och motivet till detta uppdrag? Kan regeringen i dag lämna ett besked till dem som deltar i Kramis verksamheter på runt 15 orter i Sverige att de kommer att kunna fortsätta med denna viktiga verksamhet? Den här målgruppen är inte vilken som helst. Det handlar om missbrukare och kanske hemlösa personer utan kontakter och nätverk. Det är personer som behöver mycket mer än traditionell arbetsförmedling och som inte kan anvisas till en privat aktör. Det krävs personalintensiva insatser, personlig kontakt och aktiv handläggning för att dessa personer ska komma i utbildning eller, vilket målet självklart är, i arbete. Jag hoppas innerligt att arbetsmarknadsministern kan förtydliga och ge några lugnande besked om denna viktiga verksamhet.
Fru talman! Regeringen nåddes av samma information och journalistiska granskningar och rapporter som Liberalerna. Det var av detta skäl som jag på en pressträff i slutet av december kunde berätta om detta viktiga uppdrag. Vi vill se att Arbetsförmedlingen och kriminalvården utvecklar sitt samarbete. Det är mycket viktigt som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Att människor som har en kriminell livsstil eller sitter på anstalt och vill bryta med det får stöd att göra det är helt centralt för oss socialdemokrater, också kopplat till de tydliga prioriteringar statsministern har pekat ut. Att bryta segregationen och knäcka gängkriminaliteten är en viktig prioritering för statsministern, och det här ligger helt i linje med det. Människor ska bryta med sin kriminella livsbana och i stället arbeta och göra rätt för sig. Det är själva utgångspunkten, och det var därför jag presenterade detta i december. Nu pratar vi om Krami, men Krami är bara en del av den samverkan som sker mellan Arbetsförmedlingen och kriminalvården. Låt mig lyfta fram alla tre delar av denna viktiga samverkan. Den första rör anstaltssamverkan. På landets anstalter finns det ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Jag hade förmånen att besöka en arbetsmarknadsutbildning på en anstalt. Det rör sig om 1 800 ärenden per år, och det är cirka 200 interner som deltar i arbetsmarknadsutbildning varje år. Det är cirka 40 årsarbetskrafter som jobbar med anstaltssamverkan. Den andra delen rör frivårdssamverkan, och här kan hela Arbetsförmedlingens verktygslåda användas. Vi pratar ofta om hur viktigt det är att Arbetsförmedlingen samverkar med kommuner, ideella och idéburna verksamheter och så vidare, men det unika med detta är att samplaneringen sker med kriminalvården. Av Arbetsförmedlingens personal arbetar cirka 35 årsarbetskrafter i frivårdssamarbetet, och det rör sig om cirka 1 600 ärenden per år. Den tredje delen, och den som ledamoten lyfter upp, är Krami. Det är en trepartssamverkan mellan Arbetsförmedlingen, kriminalvården och kommunerna. Här sker deltagandet helt på frivillig grund, och de straffade söker sig själva hit. Det är alltså en annan sorts verksamhet. Den finns i dag i 15 kommuner i landet, och syftet är att hjälpa personer att bryta med denna livsstil och ge dem stöd att komma i utbildning eller arbete. Det är cirka 20 årsarbetskrafter i Arbetsförmedlingen respektive kriminalvården som arbetar inom Krami och några fler i kommunerna. Fru talman! Det är viktigt att lyfta fram detta, för Krami är som sagt bara en del i den viktiga samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kriminalvården. Regeringen har varit väldigt tydlig i årets regleringsbrev att denna verksamhet ska utvecklas. Jag ser även fram emot den rapport ledamoten nämner. Man har ett par månader på sig att utveckla verksamheten, och detta är helt centralt.
Fru talman! Jag hade förmånen att vara rättspolitisk talesperson under förra mandatperioden och kunde då följa dessa frågor från en annan sida. Krami är en viktig verksamhet, och jag tror att alla som har haft kontakt med denna verksamhet kan bekräfta hur viktig den är. Verksamheten är också effektiv och lyckas väl att få ut individer i utbildning och arbete. Det var inte vem som helst på Arbetsförmedlingen som gick ut med detta i vintras, utan det var en av deras högsta verksamhetschefer som sa: Vår samverkan med kriminalvården kommer att se annorlunda ut i framtiden. Det gick ut en signal till de lokala och regionala arbetsförmedlingarna på dessa orter, och man kan snabbt gå in på SVT och se inslag från bland annat Luleå, Uppsala och Örebro som bekräftar att de gick mot en avveckling. Men så kom regeringens regleringsbrev, och nu undrar Liberalerna: Är detta ett sätt att i avvaktan på Arbetsförmedlingens omorganisation eller en alternativ plan bara skjuta upp avvecklingen av Krami? Jag är medveten om att man har en bred palett och att man kan använda hela Arbetsförmedlingen, men för den grupp av individer vi pratar om är Krami det mest effektiva. Fru talman! Det är viktigt att riksdagen får besked om uppdraget är långsiktigt eller om det här bara gäller till september eller slutet av året. I så fall står vi här igen om ett år och pratar om huruvida Krami kommer att finnas kvar. Denna osäkerhet oroar och bekymrar mig. Vi kan inte se hur andra aktörer, civilsamhällesaktörer eller privata aktörer, snabbt och effektivt kan använda myndighetskompetens vad gäller sekretess, utredning, utbildning och kontakter med häkten och kriminalvården. Om det sker en nedläggning ska allt detta byggas upp på nytt, och det tror vi skulle få negativa effekter och sämre resultat när det gäller arbetsförmedling för denna grupp. Det skulle också befästa den rekordhöga arbetslöshet som vi redan har och där många av dessa personer faktiskt ingår i statistiken.
Fru talman! Regeringens utgångspunkt är att alla som kan arbeta ska arbeta. En person som sitter på en anstalt eller som lever i en kriminell miljö och har valt en sådan livsstil ska få möjlighet att komma i arbete, försörja sig själv och kunna byta bana. Fru talman! Som jag nämnde i mitt inledande anförande handlar det om att skapa förutsättningar för det återfallsförebyggande arbetet och att ge människor chansen till ett helt nytt liv. Arbetsmarknadspolitiken är här såklart väldigt central för att hantera den prioritering som vår statsminister varit väldigt tydlig med. Vi ska bryta segregationen och knäcka gängkriminaliteten. Vi ska se till att människor som har valt den här banan får möjlighet att göra ett nytt val i sitt liv. Det är helt centralt. Det råder ingen tvekan om vad den socialdemokratiska regeringen vill. Vi har varit väldigt tydliga i uppdraget till Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Arbetsförmedlingen och kriminalvården ska "i samverkan med landets kommuner eller andra aktörer . utveckla Krami eller motsvarande verksamhet i syfte att stärka kriminalvårdens klienters möjligheter på arbetsmarknaden som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Verksamheten ska också nå fler av kriminalvårdens klienter. Myndigheterna ska dra nytta av de erfarenheter och lärdomar som dragits från arbetet i de kommuner där verksamheten Krami finns". Vi säger också att det av redovisningen, som kommer senast den 15 september, ska framgå vilka insatser som har genomförts och planeras, hur resurssättningen från respektive myndighet ser ur i verksamheten samt en bedömning av det framtida resursbehovet. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa vilka kommuner som har visat intresse av att ingå i samarbete. Fru talman! Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för människor att arbeta och försörja sig själva. Det är en långsiktig strategi. Precis som ledamoten känner till från sitt tidigare uppdrag är det inte någon quickfix. Vi ska knäcka kriminaliteten och gängbrottsligheten. Det är en viktig pusselbit att se till att människor får möjlighet att arbeta och försörja sig själva och att göra rätt för sig.
Fru talman! Det som bekymrar mig och som inte lugnar ned mig är meningen där ministern säger "att myndigheterna i samverkan med landets kommuner eller andra aktörer ska utveckla Krami eller motsvarande verksamhet i syfte att stärka kriminalvårdens klienters möjligheter på arbetsmarknaden". Vi ser flera som döms till fängelsestraff för brott. Vi ser flera som behöver avhopparverksamhet för att lämna kriminella miljöer. Det gäller inte minst ungdomar. Vi ser tyvärr kommuner som drar ned på avhopparverksamhet i stället för att satsa på det sociala och förebyggande arbetet där arbete och bostad är en central del. Till detta måste staten genom Arbetsförmedlingen, och däribland Krami, som har visat sig ha positiva effekter och resultat, finnas tillgänglig. Jag upprepar min fråga. Ministern har nu möjlighet att svara på Liberalernas fråga i sitt sista inlägg. Kommer Krami att finnas kvar i slutet av året och i början av nästa år, eller är uppdragets syfte att ta fram något alternativ? Vi frågar därför att vi vet att det har funnits kritik från Arbetsförmedlingen om att verksamheten är personalintensiv. Det är en dyr verksamhet, och den gick mot en nedläggning. Nu ska frågan utredas, och uppdraget ska lämnas till regeringen den 15 september 2022. Om det är så att det inte råder någon tvekan om vad regeringen vill, ministern, och att det innebär att Krami kommer att fortsätta, säg det då tydligt så att vi i riksdagen kan känna oss lugna.
Fru talman! Med all respekt: Ledamoten slår verkligen in öppna dörrar här. Krami är en trepartssamverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommuner. Regeringen är väldigt tydlig med att Krami eller motsvarande verksamhet ska utvecklas. Det är tre aktörer. Från regeringen har vi nu varit tydliga för myndigheterna om att vi vill se den här verksamheten utvecklas. Om den heter exakt Krami eller om man döper om den när man tillsammans med parterna arbetar vidare är väl kanske inte det viktigaste här i denna kammare, utan det är resultaten. Det handlar om att se till att människor får de bästa förutsättningarna att byta bana. Jag vill också upprepa att det sker en hel del samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Det ledamoten lyfter fram här är Krami, som är den frivilliga delen. Vi har i dag en anstaltssamverkan som rör 1 800 ärenden per år. Vi har en frivårdssamverkan som rör 1 600 ärenden per år. Vi har Kramiverksamheten, som rör cirka 370 ärenden per år. Allt detta är viktigt. Vi ska fortsätta att utveckla arbetsmarknadspolitiken och se till att alla som kan arbeta i Sverige arbetar, även de som tidigare har valt en kriminell bana.